Herr talman! Berith Eriksson frågade i sitt inlägg om jag var beredd att ändra lagen. Jag vet inte om jag skall tolka Kjell Eldensjös propå om att vi skall ''ta itu med dravlet'' som ett motsvarande förslag. Jag har svårt att se att vi når längre eller uppnår större effekter genom att förändra lagstiftningen. Vi måste hela tiden göra avvägningar gentemot yttrandefriheten. Däremot menar jag, som också Barbro Westerholm och Kjell Eldensjö varit inne på, att vi alla som opinionsbildare -- merparten av oss är också föräldrar -- har ett mycket stort ansvar för att visa vårt avståndstagande från pornografin för att den vägen påverka attityderna. Det här är i högsta grad en attitydfråga, en fråga där vi inte kan uppnå förändringar genom lagstiftning i första hand utan genom våra uttalanden. Jag är en av dem som helt klart tar avstånd från pornografi och vad den står för.

Herr talman! Jag håller fullständigt med Barbro Westerholm om att attitydförändringarna är det som är viktigast. Däremot tycker jag också att lagarna är viktiga. Det är inget fel på de lagar som finns. Felet är att de inte tillämpas på ett sådant sätt som skulle vara möjligt. Jag tycker att det skulle vara ganska enkelt att ingripa mot dem som säljer sådan litteratur som är stridig mot svensk lag.

Herr talman!Göthe Knutson har -- mot bakgrund av ett i massmedia refererat fall -- frågat mig om jag har för avsikt att se över bestämmelserna och rutinerna för frigång vid våra fängelser. Jag vill först säga att jag inte tänker kommentera de fall som Göthe Knutson refererar till i sin interpellation. Efter det att Göthe Knutson lämnade in sin interpellation har det kommit fram ytterligare liknande uppgifter som för mig framstår som anmärkningsvärda. Regeringen beslutade därför den 21 november att ge justitiekanslern i uppdrag att utreda omständigheterna i dessa fall. Vi kommer alltså att senare få veta om det begåtts några fel i samband med de nu aktuella frigångsfallen. Frigången regleras i 11 § lagen om kriminalvård i anstalt. Enligt den bestämmelsen kan en intagen i kriminalvårdsanstalt, för att underlätta anpassningen i samhället, under dagtid arbeta eller studera utanför fängelset. Frigången skall i huvudsak ske från lokalanstalt, men om särskilda skäl föreligger kan frigång ske även från en riksanstalt. Det är ca 1 200 fångar som årligen påbörjar frigång. Frågan om tillämpningen av frigången för olika kategorier av intagna i kriminalvårdsanstalt har varit uppe till diskussion tidigare. År 1984 i tillämpningsförordningen till lagen om kriminalvård i anstalt som bl.a. gäller frigång. Där framgår nu att kriminalvårdsmyndigheten vid beslut om frigång särskilt skall beakta om den intagne behöver inskolning i arbetslivet eller om frigången annars väsentligen underlättar hans försörjningsmöjligheter efter frigivningen. Kriminalvårdsstyrelsen har vid flera tillfällen gjort uppföljningar av tillämpningen av frigångsbestämmelserna, senast i en rapport år 1988 från kriminalvårdsstyrelsens forskningsoch utvecklingsgrupp. Styrelsen har med anledning av de fall som Göthe Knutson refererar till nu beslutat att se över tillämpningen av bestämmelserna om frigång under de senaste åren och då särskilt analysera vilka effekter den decentraliserade beslutsordningen har fått när det gäller tillämpningen av frigången. Skulle det visa sig att de insatser som styrelsen har gjort för att främja en stabil utveckling av frigångsinstitutet inte är tillräckliga, kommer styrelsen att överväga att införa mera preciserade föreskrifter inom det aktuella området, alternativt föreslå en lagändring. Regeringen har, som jag nämnde inledningsvis, gett justitiekanslern i uppdrag att utreda omständigheterna kring de uppmärksammade frigångsfallen. Jag vill emellertid här passa på tilfället att tala om att jag anser att det finns anledning att se över frigångsinstitutet i ett större sammanhang. Jag planerar att föreslå regeringen att en parlamentarisk kommitté tillkallas för att utvärdera 1973 års kriminalvårdsreform. Då är det naturligt att se över om det finns behov av ändrade regler för bl.a. frigång.

Herr talman! Jag tackar justitieminister Gun Hellsvik för svaret. Jag är mycket nöjd med svaret och med redogörelsen. Justitieministern har snabbt och resolut vidtagit åtgärder. Vi kunde höra här och nu att tre åtgärder är på gång. Sedan jag interpellerade har regeringen för det första vänt sig till justitiekanslern och givit honom i uppdrag att utreda omständigheterna i det speciella fall som jag har tagit upp i min interpellation. För det andra görs nu inom kriminalvårdsverket en översyn av tillämpningen av bestämmelserna om frigången. För det tredje planerar justitieministern att tillsätta en parlamentarisk utredning och att utvärdera 1973 års kriminalvårdsreform. Bl.a. kommer reglerna för frigång att uppmärksammas, berättar justitieministern. Det är bra. Det är mycket bra. Det märks att vi har fått en ny regim i justitiedepartementet. Efter åren av socialdemokratiskt styre på 80-talet behöver mycket göras på bl.a. kriminalvårdens område. Frigången är en av de företeelser som måste uppmärksammas. Allmänhetens förtroende för lag och ordning måste återvinnas. Det har rått en slapphet på sina håll inom kriminalvården, men inte överallt. På många anstalter är det utomordentligt god ordning. Jag skulle vilja passa på att framhålla Österåkersanstalten, med de mycket bestämda regler som förekommer där, vilka uppenbarligen har lett till att det ytterst sällan förekommer avvikelser, alltså rymningar. Det exempel som jag har tagit upp handlar om en tungt belastad ekonomisk brottsling. Uppenbarligen förekommer det också narkotikabrott i hans tidigare verksamhet. Han dömdes alltså till fyra års fängelse. Om jag nu har fått rätt uppgifter, är det redan under första året av det fyraåriga fängelsestraffet som han har fått frigång. Under fem månaders tid har han kunnat fortsätta sin brottslighet, samtidigt som han åtminstone formellt skall ha suttit intagen på Svartsjöanstalten. Han har varje morgon kunnat gå ut till sin mycket eleganta och dyrbara Mercedes som står utanför fängelseporten och åka in till Stockholm. Där har han ägnat sig åt brottslig verksamhet. Hur har man på anstalten kunnat åse detta? Man har, säger man, enligt reglerna och rutinerna ringt till den restaurang där brottslingen har arbetat -- eller åtminstone har det ansetts att han har sitt arbete där -- och kontrollerat att han finns där, osv. Men si, där fanns han inte.

Jag skulle vilja rekommendera läsning av Aftonbladet den 31 oktober i år, där det beskrivs åtskilligt mer än vad justitieministern kan redogöra för här efter hon enligt praxis inte kan ta upp ett enskilt fall. Jag rekommenderar också läsning av ''Maffiakungen greps -- i sin cell''. Där framgår bl.a. att det inte bara rör sig om grova bedrägerier, utan det har också förekommit narkotika. Frigång har diskuterats, som justitieministern påpekade, åtskilliga gånger. Det förekommer frigång i flera andra länder också, däribland Danmark, Norge och Finland. Men där är det uppenbarligen mer rigorösa linjer för verksamheten. Det kan påpeks att den statistik som kriminalvårdsstyrelsen kommit ut med i år visar att det är rätt många avvikelser under frigången. Som jag minns det visar statistiken på i snitt åtta à nio avvikelser under frigången varje månad, några också i de fall där vederbörande är intagen på sluten anstalt. Det är alltså inte bara på öppen anstalt som det förekommer frigång. Än en gång: Tack för svaret, justitieministern.

Herr talman! Nu har jag all anledning att tacka justitieministern för den komplettering hon gjorde där hon närmare beskrev det utredningsuppdrag som de flesta av oss vill beteckna som mycket angeläget. Det borde kunna betraktas som mycket angeläget av alla, inte minst inom kriminalvården, som tyvärr fått generellt mycket dåligt anseende på grund av att så många av de intagna har kunnat missköta permissioner utan att det hänt något speciellt. Man har kunnat promenera ut i friheten, så som storspionen och landsförrädaren Bergling gjorde. Det var en promenad rakt ut i friheten. Inom vissa anstalter han man låtit sig luras på ett utomordentligt originellt sätt. Man har uppenbarligen inte tagit sin arbetsuppgift med det allvar som svenska folket har anledning att kräva -- kriminalvården kostar väldigt mycket. Det är anmärkningsvärt att det under de intagnas frigång i stort sett bara görs rutinkontroller per telefon. Så har det visat sig vara inte bara i det här fallet utan också i många andra. Justitieministern nämnde att fler fall har kommit till hennes kännedom efter det att jag väckt min interpellation. En tillförordnad föreståndare på en anstalt sade:''Vi har gjort allt vi skall göra enligt rutinerna.'' Men då är rutinerna synnerligen otillräckliga! Det framgår också av Svenska Dagbladet den 31 oktober i år. Jag nämnde tidigare Aftonbladets och Expressens skildringar av det speciella fall som jag har tagit upp. Förvisso har även andra tidningar i Sveriges land genom TT redovisat en del fakta. Men det är naturligtvis inte hela sanningen som har kommit fram. Till sist vill jag nämna att Svartsjöanstalten figurerat i frigångsfall på ett synnerligen anmärkningsvärt sätt. För något år sedan satt där en annan ekonomisk storbrottsling, och han levde ungefär samma brottsliga lyxliv som den person som jag här har tagit upp.

Herr talman!Jag skall be att få tacka justitieministern för svaret. Jag konstaterar att det inte är mycket som vi är överens om. Vi beskriver verkligheten väldigt olika. I sitt svar tog justitieministern upp att riksdagen har ställt sig bakom besparingsförslag, och det är ingen som har protesterat mot det. Jag tror inte heller vänsterpartiet protesterade. Tvärtom ville vi att man skulle lägga ned ännu fler av de fängelser som finns, eftersom vi anser att fängelsestraff inte är något effektivt sätt att få människor att upphöra med att vara kriminella. Dessutom hade vi en förhoppning om att en ansvarsfull regering och underlydande myndigheter inte skulle göra dessa besparingar rakt av utan hänsyn till innehållet i verksamheten, den s.k. osthyvelsmetoden. Men så sker nu, vilket får dessa konsekvenser för de behandlingsinriktade insatser som görs inom kriminalvården, på Österåker och förut vid Det är inte fråga om obefogade larmrapporter. De är framsprungna ur en verklighet och levererade av den personal som arbetar på dessa avdelningar, och jag tror att personalen vet vad den talar om. Jag är överens med justitieministern om att kriminalvården inte skall undantas från de effektivitetskrav som gäller för övrig statlig verksamhet. Men man måste ställa sig frågan: Vad är det som är effektivt i det här sammanhanget? Det mest effektiva borde väl vara att se till att de som i dag är kriminella slutar att vara det, vilket måste utgöra måttet på effektiviteten och på samhällsnyttan. Detta skall dessutom ske under humana former. På det här viset skulle det bli en stor besparing. Justitieministern sade att av 30 milj.kr. skall 20 milj.kr. gå tillbaka och användas inom kriminalvården, men problemet är att dessa 20 milj.kr. inte får användas till löner, utan de skall användas för effektivitetsfrämjande åtgärder inom kriminalvården. Det handlar om att minska kostnaderna för ''basverksamheten'', står det i interpellationssvaret. Jag har nu på morgonen talat med ledningen för Österåkersanstalten, och jag frågade då anstaltschefen, Annbritt Grünewald, om hon visste vad detta betydde. Det visste hon inte. Också hon undrade vad effektivitetshöjande åtgärder som minskar kostnaderna för basverksamheten innebar. Det är ett byråkratiskt uttryck, och man har inte särkilt klart för sig vad det betyder i praktiken. Hon berättade att de neddragningar och sparbeting som man har att räkna med på Österåkersanstalten i praktiken innebär, även om allt inte är beslutat ännu, att man måste skära ned på tjänsterna. Man måste gå över från att ha behandlingsassistenter till att ha vårdare, vilket innebär att man sänker kompetensen. Det betyder att man lägger behandlingsuppgifter på personal som inte har utbildning för detta. I praktiken innebär det att man inte kan ha dagens verksamhet, som har varit så lyckosam. Visserligen säger man kanske inte öppet att narkomanvårdsverksamheten på Österåkersanstalten skall avvecklas, men det sker bakvägen genom sparbetingen utan att det tas hänsyn till effekten av verksamheten. Har man inte personal och kompetens, kan man inte heller bedriva ett behandlingsinriktat arbete. Så är det ju. I vad gäller Härlandaanstalten vill jag säga att jag och den personal som har sysslat med motivationsarbete vid anstalten tycker att det är mycket konstigt att man säger att man vill utveckla en verksamhet samtidigt som man lägger ned en fungerande verksamhet. Jag vet att personalen upplever detta som inte bara påfrestande utan som ett sabotage samtidigt som man säger sig vilja verka för att behandlingsinriktade avdelningar skall få större utrymme. Varför lägger man ned en fungerande verksamhet? Följden har ju blivit den att personalgruppen har splittrats och spritts för vinden. Man har inte tagit till vara kompetens som har funnits i gruppen. Man har inte byggt underifrån på en existerande fungerande verksamhet och låtit den utvecklas. Man lägger ned och tar inte hänsyn till det arbete som har gjorts. Det är milt sagt påfrestande för personalen. Det är inte bara personalen vid Österåkersanstalten som har reagerat, det tror jag Gun Hellsvik känner till. Det gäller t.ex. den mycket omfattande grupp som kallar sig Göteborg, narkomanvårdsgrupperna i väster, centrum, norr, på Hisingen, Rävlandagruppen, prostitutionsgruppen, Solmugruppen, polikliniken för narkotikamissbrukare, RFHL-G, narkomanvårdsteamet, skyddskonsulenterna, basstationen på Hisingen och diakonicentralen står bakom Onsdagsgruppen. Jag kunde räkna upp flera. Man har gått till samlad protest mot sättet att bedriva nedläggningen och sparnitet. Justitieministern sade på slutet att man inte tänker nöja sig med inlåsning av fångarna. Jag tror att en sammanfattning på hur det står till beträffande verksamheten för närvarande är den att man går från en blygsam behandlingsambition till ett rent fångförvar, och detta tycker jag är en utveckling som strider mot de stolta deklarationerna i regeringsdeklarationen, där man säger att man skall arbeta för narkotikafria fängelser och en ökning av behandlingsinsatserna.

Fru talman! I ett av mina inlägg i den tidigare interpellationsdebatten nämnde jag Österåkersanstalten som ett gott föredöme när det gäller narkotikabekämpning på anstalter. Jag nämnde också att man där har mycket klara och bestämda regler och en handfast ledning. Vi är nog litet till mans övertygade om att det behövs mycket bestämda regler. Jag kan beteckna reglerna på Österåkersanstalten som mycket hårda. Där godtas inte några undantag från regeln om att de intagna skall lämna urinprov. De skall således hela tiden ställa upp på kravet att inte på något sätt ta in narkotika på anstalten. Nu har jag en alldeles speciell anledning till detta inlägg. Jag tycker nämligen att man så ensidigt fokuserar behandlingsprogram och motivationsprogram när det gäller bekämpning av narkotika på anstalterna. När jag har talat med många anställda inom kriminalvården, som arbetar i denna dystra verklighet, säger de nästan allihop att det finns ett sätt att förhindra att narkotika kommer in på anstalter, och det är att använda sig av narkotikahundar. Knappast ett enda gram narkotika går förbi en utbildad narkotikahund. Jag har själv sett narkotikahundar komma in på anstalter och efter en liten stund av våldsam aktivitet sätta sig ned på golvet och bokstavligen bara yla. Då säger den som vet att den hunden har fått för mycket narkotika i sig för de närmaste 14 Vad säger oss detta? Jo, att det finns så mycket narkotika på en och annan och kanske på flera anstalter att narkotikahunden blir fullkomligt utslagen efter en stund. Jag skulle vilja höra justitieministerns synpunkter när det gäller att använda fler narkotikahundar på anstalterna. Det tar emellertid några år innan en hund blir fullständigt utbildad. Men resurser finns genom utbildningen vid den särskilda hundskolan. Det är något anmärkningsvärt att man från visst håll inom myndigheterna anser att det finns tillräckligt med narkotikahundar. Detta som svar på motionskrav på större anslag till fler narkotikahundar. Detta har tagits upp vid justitieutskottets ärendebehandling, och man förundras över att det finns olika synpunkter på detta. Man har som bekant från Lions ordnat insamlingar till narkotikahundar för att ge tullen sådana, därför att den svenska staten inte ansett sig ha råd att anslå medel till sådana hundar. Sammanfattningsvis, herr talman, finner jag det anmärkningsvärt att man inom kriminalvården inte begär anslag för att skaffa fler narkotikahundar och placera dem på ett sådant sätt att det inte kommer in någon narkotika på anstalterna. Detta är alltså enligt dem som arbetar i verkligheten fullt möjligt. Jag är fullt medveten om att det finns en uppfattning om att den enskilda internens integritet gås för när. På detta område är väl Sverige mästare i att ta hänsyn.

Herr talman! Göthe Knutsons frågor om narkotikahundar är jag inte beredd att kommentera. Jag kan kommentera målen med verksamheten -- narkotikafrihet -- men hundar är rimligen ett medel som jag i detta sammanhang inte kan föra in i diskussionen. Det är kanske säkrast att jag för Gudrun Schyman klarlägger det som jag tidigare sade beträffande Österåker. Vad regeringen fattar beslut om är inriktningen av verksamheten. Hur man sedan inom kriminalvården fördelar medlen kan regeringen inte lägga sig i så länge de mål som är satta för verksamheten uppfylls. Sedan för Gudrun Schyman ett mycket konservativt resonemang när det gäller Härlanda och Högsbo. Härlanda får enligt henne icke röras. Där finns tolv väl fungerande platser. Men om vi inte rör Härlanda kan vi inte heller få de 47 platser som vi nu får i stället på Högsbo. Den som aldrig är beredd att göra förändringar i befintlig verksamhet rikserar att missa den positiva utveckling som jag är övertygad om att även Gudrun Schyman strävar efter.

Herr talman, ärade ledamöter! Jag vill rikta ett tack till Börje Hörnlund för svaret på min fråga om huruvida han avser att riva upp den nya arbetsförmedlingslagen innan den träder i kraft. Statsrådet Hörnlunds svar på min fråga är ett entydigt nej, vilket är förvånande. Så sent som under föregående riksmöte framförde dåvarande riksdagsledamoten Hörnlund tillsammans med företrädare för moderata samlingspartiet och folkpartiet liberalerna mycket kritiska synpunkter på lagförslaget. I en trepartimotion våren 1990 Det gemensamma agerandet var inriktat på förslaget till lagstiftning om uthyrning av arbetskraft och s.k. head hunters. Den lag som den tidigare riksdagsmajoriteten röstade igenom och som statsrådet Hörnlund nu anser skall träda i kraft innebär allvarliga begränsningar och inskränkningar i exempelvis skrivbyråernas verksamhet. Inhyrd arbetskraft får endast anlitas under högst fyra månader. Därmed blir det omöjligt att anlita en och samma vikarie under exempelvis föräldraledighet. I stället måste fem vikarier anlitas. Statsrådet inser säkerligen svårigheten om någon av hans medarbetare blir föräldraledig och han skall lära upp fem nya vikarier på departementet under ledighetsperioden. Den nya lagen stärker de fackliga organisationernas möjligheter att utöva inflytande och vetorätt vid vikariat. Dessutom är den nya lagen dispositiv, vilket kan innebära att kollektivavtal kommer att träffas. När ytterligare en ny arbetsförmedlingslag -- den som statsrådet aviserar utredning om -- beslutas av riksdagen kan det alltså att finnas avtal som kommer att inskränka de nya liberala reglerna. Det kan inverka hämmande på den fria och avreglerade arbetsmarknad som regeringen eftersträvar. Dessutom innebär den arbetsförmedlingslag som skall träda i kraft om drygt en månad att s.k. headhunters måste ansöka om tillstånd hos AMS. Det är för övrigt en uppgift som AMS inte är särskilt intresserad av att få. Det tillhör definitivt inte en fri ekonomi att näringsidkare skall ansöka om tillstånd för att bedriva verksamhet -- ett tillstånd som vederbörande för övrigt endast kan få för ett år i sänder. Det verkligt bekanta är dock att regeringen blir prövningsinstans. Det innebär att en borgerlig regering måste pröva behov av enskild näringsverksamhet enligt en socialistisk lag. Jag förutsätter dock att regeringen gör den prövningen i den anda som kommer att prägla lagstiftningen efter det att ILO-konventionen nr 96 upphört att gälla här i Sverige. Jag förutsätter dessutom att statsrådet Hörnlund väl har övervägt de praktiska konsekvenserna av den nya arbetsförmedlingslagen. Statsrådet Hörnlunds uppfattning i dag är dock inte den som riksdagsledamoten Hörnlund hade i våras, såvitt jag kan förstå. Jag kan inte se varför nu gällande arbetsförmedlingslag inte kan få gälla fram t.o.m. att ILO-konventionen nr 96 sagts upp och Sverige får en helt ny arbetsförmedling. På detta område måste det trots allt vara bättre med de gamla dåliga reglerna, som ingen egentligen brytt sig om, än med de nya dåliga reglerna som rimligen måste iakttas. Det är naturligtvis mycket positivt att statsrådet Hörnlund i svaret understryker att regeringen förbereder ett förslag som syftar till att avskaffa arbetsförmedlingsmonopolet senast den 1 juli 1993. Men om detta har det ju länge rått enighet mellan nuvarande regeringspartier, liksom det har rått enighet om att den nya arbetsförmedlingslagen inte skall träda i kraft. På den punkten har, herr talman, kammaren säkerligen noterat min besvikelse över statsrådet Hörnlunds svar på min interpellation. Tack för ordet!

Herr talman! Jag tackar för synpunkterna på hur lagen fungerar i dag. Jag upplever att det hade varit betydligt enklare att låta den fortsätta att fungera så tills det kommer en ny lag.

Herr talman! Lahja Exner har frågat mig vilka initiativ jag är beredd att vidta för att snabbt och direkt bistå de arbetslösa kvinnorna. Jag besvarar interpellationen och frågan i ett sammanhang. Regeringen har nyligen i tilläggsbudget I föreslagit en förstärkning av AMS resurser med sammanlagt drygt 3,5 miljarder kronor samt 7 000 nya platser i högskolan och komvux. Detta är åtgärder som i hög grad kommer kvinnorna till del. Av de övergripande mål för arbetsmarknadsverkets verksamhet som statsmakterna uppställt framgår att man skall verka för jämställdhet på arbetsmarknaden. Detta medför att arbetsmarknadsmyndigheterna fortlöpande arbetar med att stimulera kvinnor till att även välja för deras kön otraditionella utbildningar. Därigenom kan kvinnornas val av arbete breddas till fler yrkesområden, vilket på sikt kommer att leda till att deras situation på arbetsmarknaden blir mindre utsatt. Varken kvinnors eller mäns arbetslöshet kan emellertid lösas enbart med hjälp av arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Konkurrenskraftigt företagande och ökad ekonomisk tillväxt är vad regeringen anser vara bäst för att långsiktigt komma till rätta med arbetslösheten. Den tidigareläggning av investeringar i vägar, järnvägar och statliga byggprojekt som regeringen föreslagit är inriktad på en förstärkning av infrastrukturen i syfte att främja den ekonomiska tillväxten. Regeringens ekonomiska politik utgör en samlad strategi för att åstadkomma en återhämtning av ekonomin och skapa en grund för stabil framtida tillväxt. Som ett led i denna strategi avser regeringen att under år 1992 lägga fram förslag om att avskaffa hinder för privat företagande inom de verksamheter där den offentliga sektorn producerar tjänster. Detta kommer att innebära ökade möjligheter för framför allt kvinnor att starta eget och får möjlighet att utveckla och pröva sina idéer om förbättringar inom vård och omsorg. De regionala utvecklingsfonderna, som har till uppgift att informera och ge råd till nyföretagare, skall enligt regeringens uppfattning uppmärksamma kvinnliga företagares särskilda behov och speciellt de grupper av potentiella kvinnliga företagare som finns främst inom offentlig sektor. Även i propositionen om en ny småföretagspolitik har regeringen bl.a. behandlat frågor som rör kvinnors företagande. Regeringen avser vidare att inom kort ge näringsoch teknikutvecklingsverket i uppdrag att se över de hinder som kan finnas för kvinnliga företagare, främst i regionalpolitiskt prioriterade områden, och ge förslag till åtgärder. Det är av största vikt för den ekonomiska utvecklingen att ny och småföretagandet får möjlighet att utvecklas inom alla sektorer och branscher. Det är i dessa företag som de nya möjligheterna och de nya arbeten finns, inte minst för kvinnorna. En blomstrande småföretagsamhets främsta reserv är kvinnorna.

Herr talman! Jag vill börja med att tacka arbetsmarknadsminister Börje Hörnlund för svaret på min fråga och officiellt önska honom lycka till i hans nya ämbete. I Sverige är kvinnorna ekonomiskt självständiga, med rätt och möjligheter till egna inkomster. Vi har i Sverige en förhållandevis god social service inom barnomsorg, sjukvård och äldreomsorg, vilket har underlättat för många kvinnor att ta sig ut på arbetsmarknaden. I dag yrkesarbetar nästan lika många kvinnor som män. Det är också min förhoppning att de förslag som återfinns i regeringsförklaringen, t.ex. inom vård och omsorg, ytterligare kommer att underlätta detta. Men på kort sikt har situationen på den svenska arbetsmarknaden drastiskt förändrats. Arbetslösheten ökar för varje dag. Vi får i media nästan dagligen ta del av den svåra situation som detta medför för de enskilda människorna. De insatser som regeringen gör för att minska arbetslösheten är en oerhört viktig del i välfärdspolitiken. Det är därför positivt att arbetsmarknadsministern har tagit initiativ till konkreta arbetsmarknadspolitiska åtgärder, även om dessa i första hand inte riktar sig till de arbetslösa kvinnorna. Den förstärkning som AMS får och de nya platser högskolan och komvux tilldelas är naturligtvis viktiga åtgärder för att minska arbetslösheten. Som arbetsmarknadsministern säger i sitt svar är det åtgärder som kan komma kvinnorna till del, de som nu inte är studietrötta. Kvinnors traditionella arbetsmarknad återfinns ofta inom kommun, landsting och vissa statliga verk. Man gör nu nedskärningar inom de administrativa områdena, både i offentlig och i privat regi. Kommunernas alltmer försvagade ekonomi och de besparingskrav som finns drabbar i första hand administrationen. Administrativa funktioner är dessutom utsatta för ett hårt rationaliseringstryck. Det är inom det området många kvinnor återfinns. Det kommer också att bli stora nedskärningar inom kommunala och statliga sektorer. I går hörde jag på TV att försäkringskassan kommer att minska personalen drastiskt, med flera hundra personer. Själv arbetar jag på ett lokalt skattekontor, med en stor andel kvinnor som innehar lägre tjänster. Vi har anställningsstopp sedan en tid tillbaka. Även många kommuner tvingas nu införa anställningsstopp. De kommer också att bli tvungna att avskeda personal på grund av den kärva ekonomiska situation som många kommuner befinner sig i. Då drabbas speciellt kvinnorna. Många kvinnor som arbetar i offentlig tjänst är i övre medelåldern, och många av dessa har en ganska kort utbildning. En del av dem kommer att erbjudas förtidspensionering. Det ser jag inte som en bra lösning, om de inte själva önskar det. Även yngre kvinnor som nyligen har slutat skolan och arbetat en kortare tid löper stor risk att bli utan arbete. De har en kort arbetslivserfarenhet, och det gör det svårare för dem att konkurrera på arbetsmarknaden. Det är därför viktigt att det finns beredskapsarbeten, som i många fall resulterar i ett fast arbete. När konjunkturen sedan vänder har de som haft beredskapsarbeten det lättare att hävda sig på arbetsmarknaden. I sitt svar säger arbetsmarknadsministern också att arbetsmarknadsverket vill verka för jämställdhet på arbetsmarknaden och stimulera kvinnor att välja otraditionella utbildningar. Innebär det att arbetsmarknadsministern är beredd att underlätta för småföretagare och andra att anställa lärlingar? Jag tycker personligen att lärlingsplatser skulle vara ett utmärkt sätt att introducera kvinnor i yrken som många av oss annars inte skulle välja. Att man dessutom tänker satsa stort på småföretag, och informera och ge råd till nyföretagare är mycket bra. Det är emellertid inte bara råd och information som behövs för t.ex. de kvinnor som vill starta egna företag. Det behövs också startkapital. Vi vet att det inte är lika lätt som tidigare att låna pengar. Bankerna har blivit mer restriktiva med att låna ut. Information till nyföretagare är naturligtvis viktig. Det finns många nyföretagare som inte alls känner till de skyldigheter och rättigheter de har. De som startar nya företag har stor kunskap inom sitt yrkesområde, men många saknar kunskap om sina skyldigheter t.ex. inom det område där jag arbetar, skatteområdet. Skattemyndigheterna har under ett par år för nya företagare haft informationsträffar, som har blivit mycket uppskattade. Inte minst har de bidragit till att minska klyftan mellan byråkraterna och allmänheten. Vi har också informerat om att vad man som ny företagare måste känna till för att t.ex. lämna en korrekt deklaration och om vilka regler som gäller vid betalning av olika skatter och avgifter. Det senaste året har glädjande nog antalet kvinnor ökat på dessa informationsträffar. Informationen är inte minst viktig med tanke på det stora antalet konkurser som förekommer nu. Att lära sig hur man undviker att hamna hos kronofogden -- det är nyttig kunskap. Herr talman! Efter att sålunda ha tagit del av svaret kan jag konstatera att arbetsmarknadsministern inte helt glömt kvinnorna, även om man i början, enligt mitt sett att se, satsar på traditionella manliga arbetstillfällen. Jag hoppas att arbetsmarknadsministern skall få de idéer som Lahja Exner tidigare talade om.

Herr talman! Också jag är tyvärr besviken och mycket bekymrad över interpellationssvaret. Jag tycker att statsrådet Hörnlund går förbi huvudfrågan i Lahja Exners interpellation, nämligen detta att kvinnor och män har olika förutsättningar i samhället och på arbetsmarknaden. Generella åtgärder är bra, men man måste komma ihåg att det är mannen och de manliga yrkesområdena som är norm på arbetsmarknaden. Detta präglar också arbetsmarknadspolitiken. Forskare vid Arbetslivscentrum har påvisat att kvinnor hamnar i en åtgärdsrundgång i mycket högre grad än män. Män får ett fast ordinarie jobb efter en arbetslöshetsperiod och en arbetsmarknadsåtgärd, medan kvinnor far runt mellan åtgärderna och vikariaten, det ena efter det andra, och så blandar man upp med perioder av öppen arbetslöshet. Därför är det så viktigt att kvinnors situation på arbetsmarknaden blir särskilt uppmärksammad och att man sätter in särskilda kvinnorinriktade åtgärder. Att ta hand om barn, gamla och sjuka är kvinnors uppgift över hela världen. I de flesta länder i världen gör kvinnor detta som obetalt arbete. Därigenom blir de ju beroende av en annan person för att bli försörjda. I de flesta länder, i Europa åtminstone, är kvinnorna för sin försörjning beroende av att ha en make eller en far. Men här i Sverige har vi ju gjort osynligt och obetalt kvinnojobb till betalt arbete i den gemensamma sektorn. Därigenom har vi kvinnor också fått chans att försörja oss själva, och chans till ett eget liv. Detta är en samhällsutveckling som kvinnor i hela Europa avundas oss och som man vill lära sig av. Men vad gör då regeringen i Sverige? Jo, man säger att kvinnor skall starta egna företag om de vill behålla sin förankring på arbetsmarknaden -- det är rådet. Och särskilt gäller detta det som kvinnor är så duktiga på, att ta hand om och vårda barn och gamla. Att höra sådana signaler från dem som bestämmer är som ett slag i ansiktet på både vårdbiträden och barnskötare. Och som en förstärkning på de här signalerna till kvinnorna gäller det enligt regeringen att mer aktivt mota ut kvinnorna från arbetsmarknaden. Planerna på vårdnadsbidrag i kombination med mycket höga barnomsorgsavgifter är visserligen samhällsekonomiskt ett dyrt sätt att mota ut kvinnorna. Men man kan ju, som man har gjort i många kommuner här i Stockholms län, börja med att höja avgifterna i barnomsorgen och snäva in öppethållandetiderna. Det innebär att för dem som har låg lön och dyra resor är det inte särskilt lönsamt att förvärvsarbeta. Samma sak är det med äldreomsorgen. Den finansieras genom kommunernas skatteinkomster men också via statsbidrag och får allt snålare resurser. Barnen, dvs. döttrarna, vill ju inte se gamla mamma, som är skumögd och skröplig, fara illa, så de tar över där samhället inte kunde fullfölja sin uppgift. Kom då inte och säg att privata vårdtjänstföretag, även om de har kvinnliga direktörer, skulle göra det jobbet! Pengarna är ju borta. Det är inte ett otäckt framtidsscenario som jag nu målar upp. Redan i dag vet vi att mängder av kvinnor i Kiruna, Söderhamn, Växjö, Linköping osv. står utan jobb, eftersom kommunerna drar ner på sina tjänster. De har gått på långtidsvikariat. Plötsligt finns inga jobb kvar, eftersom kommunen inte har råd att återbesätta vikariatstjänsterna. Det är här ofta fråga om småbarnsmammor mellan 25 och 35 år. Många av dem har varit timanställda, och i Stockholms läns landsting finns det många sådana kvinnor. De bara försvinner ut i tomma intet. Den här typen av arbetslöshet kommer aldrig med i varselstatistik från länsarbetsnämnderna. Jag tycker inte att det är något fel i att satsa på vägar och broar. Men satsning på den sortens infrastruktur hjälper inte de kvinnor som blir arbetslösa just nu. Det finns även en annan grupp kvinnor som inte kräver något själv. Det är kvinnorna i administrationen i kommunal och statlig förvaltning men även i den privata tjänstesektorn. Det har vi rik erfarenhet av i det här länet. Det är kvinnor som ofta i grunden har en ganska bra utbildning, men den kanske är sedan 50-talet och inte alls moderniserad. När det gäller kompetensutveckling har det satsats på datatekniker och marknadsförare. Nu rationaliseras det genom naturlig avgång, och då plockas dessa kvinnor bort en efter en. Det blir inga rubriker i tidningarna och inga inslag i TV vare sig om varsel eller uppsägningar för dessa kvinnor. Ett konkret exempel är postverket. Det har i sin 350-åriga historia aldrig sagt upp en endaste person på grund av arbetsbrist. Nu skall man plocka bort 7 000. I Stockholm har vi redan fått varsel om 340 personer. Många av dem är invandrare. Hur tänker sig arbetsmarknadsministern att de generella åtgärderna och satsningar på småföretag skall hjälpa dessa människor?

Herr talman! Vi är nog alla överens om att arbetslöshet är ett gissel. När företag läggs ner eller när de skär ner sin arbetsstyrka kommer alltid människor i kläm. Det är människor som förlorar sin möjlighet till egen försörjning och människor som tappar fotfäste i tillvaron. När stora företag i basindustrierna omstrukturerar sin verksamhet eller flyttar sin tillverkning till andra delar av landet eller köps upp av utländska intressenter, är det oftast männens arbetsplatser som debatteras. När SSAB i Borlänge varslar 180 anställda finns det 30 kvinnor bland dem. När Kontorsvaruhuset i Falun varslar 28 personer finns det 12 kvinnor bland dem. När Sy-Inn i Malung varslar 24 personer är 19 av dem kvinnor. anställda. Bland dem finns också kvinnor, liksom i När posten liksom vägverket och televerket regionaliseras försvinner också ett stort antal arbetstillfällen för kvinnor. Mellan september och oktober i år har nära 700 varsel lagts i vårt län. Det är en mycket hög siffra, och den är mycket oroväckande. Jag skall inte fortsätta uppräkningen, men i min hemkommun Borlänge är nu 505 kvinnor arbetslösa. Av dem är 58 i åldern 18--20 år, dvs. ungdomar. I åldern 20--24 år är 113 arbetslösa, och dessutom är 185 kvinnor varslade om uppsägning. Bland kvinnor är dessutom deltidsarbetslösheten mycket stor. I Kopparbergs län är nästan 82 % av de deltidsarbetslösa kvinnor. När vi diskuterar arbetslösheten är det ofta mäns villkor vi diskuterar. Det är dessa mäns möjlighet att åter få en plats på arbetsmarknaden som står i främsta rummet. Jag menar inte att detta är oviktigt, men ofta glömmer man bort de kvinnor som drabbas. När ett samhälle förändras genom att en stor industri läggs ned eller halverar sin arbetskraft, försvinner också en del av det samhälle som skulle ge service åt den försvunna befolkningen. Då försvinner kvinnornas arbetsplatser inom handel och inom offentlig sektor. Det är därför viktigt att vi inom arbetsmarknadspolitiken tar kvinnornas problem på allvar och att ser till kvinnornas möjlighet att skapa sig en plattform på arbetsmarknaden. Utbildning är då en oerhört viktig fråga. Det gäller särskilt i län med en låg utbildningsprofil, och dit hör Kopparbergs län. I synnerhet vuxenutbildningen och möjligheterna till vuxenutbildningsstöd måste få hög prioritet i arbetsmarknadspolitiken. Av arbetsmarknadsministerns svar kan man utläsa att en satsning på den kommunala vuxenutbildningen finns med i regeringens planer, och det är positivt, liksom satsningar på AMS och högskolorna. Min fråga till arbetsmarknadsministern blir: Kan vi förvänta oss en kraftfull satsning på vuxenutbildningen och vuxenutbildningsstödet som en möjlighet att rädda bl.a. kvinnor från arbetslöshet? Kan vi räkna med en extra kraftig resurstilldelning i län med låg utbildningsprofil? En del företag, både svenska och utländska, har upptäckt fördelarna med att lokalisera sig till glesbygd eller mindre orter. Vi såg ett exempel på detta senast i går på TV. Det är något som vi ser mycket positivt på från skogslänen, och vi hoppas att det kan ge många kvinnor arbete. Min andra fråga till arbetsmarknadsminstern blir: Tänker arbetsmarknadsministern aktivt verka för att dessa företag stimuleras till att etablera sig i skogslänen? Men siffran är inte lika hög i alla kommuner, utan den varierar oerhört. I t.ex. Ludvika är arbetslösheten 5,41 % och i Smedjebacken 4 %. I Ser man till kvinnornas arbetslöshet ser talen bättre ut. Arbetslösheten för kvinnor är bara 3,02 % för länet, men är hög jämfört med en arbetslöshet för kvinnor på 2,47 % i riket som helhet. Men det är likadant här. Det varierar mycket mellan orterna. I Ludvika är drygt 4 % av kvinnorna arbetslösa. När arbetslöshetssiffrorna, som i mitt län, fördubblats under det senaste året och det verkar som om kvinnornas situation skulle vara bättre än männens på arbetsmarknaden, måste man vara på det klara med att kvinnors arbetslöshet visar sig litet senare än männens. Den släpar efter. Herr talman! Avslutningsvis vill jag genom denna redogörelse för kvinnornas situation i mitt hemlän -- en redogörelse från verkligheten -- påstå att kvinnor har en speciell situation på arbetsmarknaden och att kvinnors problem måste observeras särskilt noga. Vi kvinnor förväntar oss att regeringen tar krafttag för att skaffa kvinnor arbete i hela Sverige.

Herr talman! Man kan tydligen läsa ett svar på många olika sätt. Själv tolkar jag det här svaret som positivt då det framhålls att det är viktigt att kvinnor inte skall vara ett slags dragspel in och ut på arbetsmarknaden alltefter konjunkturernas svängningar. Det är angeläget att det inte blir så. Jag håller helt med statsrådet om betydelsen av ett konkurrenskraftigt företagande och en ökad ekonomisk tillväxt i vårt land. Annars hotas den generella välfärd som vi alla värnar om. Det är alldeles riktigt att kvinnor skall stimuleras till otraditionella utbildningar. Det gäller inte bara arbetsmarknadsutbildningar utan också andra utbildningar. Tyvärr räcker det inte med detta, utan det gäller att också stimulera arbetsgivarna till otraditionella anställningar. Alltför många kvinnor har nämligen genomgått speciella AMU utbildningar och andra utbildningar och har ändå mycket svårt att få jobb i de yrken som de utbildat sig till. Jag tycker det är mycket positivt av den nya regeringen att avskaffa hindren för privat företagssamhet inom den offentliga monopolen. Jag har träffat många kvinnor som har känt sig fullständigt frustrerade över att inte ha kunnat starta eget. Många har också sedan lång tid tillbaka t.ex. i Värmlands län, varit deltidsarbetslösa inom landstinget. Landstinget där har sedan många år använt kvinnor som ett slags pusselbit i sin schemaläggning. Hela 2000 kvinnor har sedan lång tid tillbaka varit deltidsarbetslösa. Det är inte rätt att behandla kvinnor på det viset. Det är viktigt att de regionala utvecklingsfonderna tar kvinnorna och deras småföretagsverksamhet på allvar. Ofta får man faktiskt en känsla av att man inom utvecklingsfonderna tycker att kvinnligt småföretagande är så småttigt. Kvinnor i allmänhet börjar på så låg nivå för att arbeta sig uppåt. De fasar för att skuldsätta sig. Om man ser till de etableringsstipendier som har gått till kvinnor på landsbygd kan man finna att kvinnor har mycket annorlunda och mindre projekt än män. Det är gårdsbutiker, lantgårdscamping, gräsmatteodling, simbassäng för konvalecenthästar, tillverkning av ekologisk youghurt, hundpensionat med hunddagis och kooperativt allaktivitetshus. Det är alltså litet annorlunda projekt som måste tas på allvar. När nu regeringen säger att man skall ge NUTEK i uppdrag att se över de hinder som kan finnas för kvinnliga företagare, så tycker jag att det är mycket bra. Länsstyrelserna i Värmlands län, Gävleborgs län och Västernorrlands län har tillsammans med glesbygdsdelegationens kvinnogrupp bedrivit ett projekt här i centrala Stockholm som heter Handelsgården. Man har en butik där duktiga konsthantverkare från dessa län erbjuder sina varor till en större publik. Detta kvinnliga företagande är en form av förvaltning av ett viktigt kulturarv. Projektet var tänkt att pågå under en längre period, men det blir bara två månader. Man får därför hoppas att många stockholmare hittar till den här butiken. Från början var det meningen att projektet skulle pågå ett helt år, men man stötte på ett oväntat mostånd inom NUTEK. Det är faktiskt inte alla tjänstemän som anser att kvinnliga företagare i glesbygd är något att satsa på. Därför är det viktigt att regeringen stöder sådana här projekt. Moståndet från NUTEK gjorde att tre län drog sig ur, men de tre län som var kvar fick stöd. Av landets alla småföretagare är bara 12 % kvinnor. Olika myndigheter måste förstå att kvinnors företagande är en näring och inte en hobby. Jag instämmer med det som står sist i svaret, nämligen att det är av största vikt för den ekonomiska utvecklingen att ny och småföretagandet får möjlighet att utvecklas inom alla sektorer och branscher. Det visar sig nämligen runt om i världen att det är just i småföretag som det finns möjligheter till nya jobb. Det gäller inte minst för kvinnorna som vi värnar om.

Herr talman! Många av de arbetslösa kvinnorna finns i gruppen medelålders och äldre. En stor del av dessa har en kort och föråldrad utbildning. De behöver först förbättra sin grundutbildning, och därefter behöver de en yrkesutbildning. Arbetsmarknads och vuxenutbildning ställs därför inför mycket stora krav på resurser. Det behövs även otraditionella lösningar när samhället skall göra denna framtidsinvestering. En otraditionell lösning är helt enkelt att varva praktik och utbildning, så att kvinnor vågar mer. TCO-distriktet i Stockholm har för närvarande 12 000 arbetslösa, och 70 % av dessa är kvinnor med ganska kort utbildning. Låt mig ge ett annat exempel från industrin. Beklädnads i Borås har 3 029 medlemmar. 408 av dem är arbetslösa, och 65 % av dessa är kvinnor. En mycket stor del av dessa arbetslösa är invandrare, som på 1950 och 1960-talen samt i början av 1970 talet blev värvade till den svenska industrin i likhet med vad jag blev. Många av dem har mycket dåliga kunskaper i svenska och ingen yrkesutbildning alls. Andra har blivit friställda så många gånger att det nu krävs särskilda insatser för att förhindra att de blir utförsäkrade och hamnar i en situation där de blir varaktigt beroende av samhället för sin försörjning. Det blir ordentligt med pengar till arbetsmarknadsbudgeten enligt löfte från arbetsmarknadsministern, om vi nu skall tro på vad tidningarna skriver. Jag hoppas att det verkligen blir så att arbetsmarknadsministern orkar klara av den uppgiften. Men det räcker inte med bara pengar. Hur dessa pengar används är minst lika viktigt för framtiden. Arbetslinjen måste därför utvecklas ytterligare. Arbetsmarknadsministern fick i oktober ett brev från Kommunaltjänstemannaförbundet. I detta brev står bl.a. följande: ''Risken är uppenbar att kvinnoarbetslösheten marginaliseras. De tunga åtgärderna är naturligtvis riktiga men kommer områden till del där få kvinnor arbetar. Därför måste åtgärderna kompletteras med satsningar som direkt bistår de många arbetslösa kvinnorna.'' Båda dessa åtgärder behöver alltså vidtas.

Herr talman! Efter att ha åhört arbetsmarknadsministerns senaste inlägg känner åtminstone jag mig något lugnare. Jag tror inte att ett införande av vårdnadsbidrag innebär att vi kvinnor väljer att stanna hemma. Vi har kommit mycket längre än så. Det rör sig om idéer som hade kunnat framföras för 50 år sedan, men jag tror faktiskt inte att vi kommer dithän. Nu har vi infört en ordning med valfrihet, och den tycker jag är viktig. Någon här nämnde aktuell statistik och sade att många äldre kvinnor är arbetslösa. Men enligt oktoberstatistiken ligger den största arbetslösheten hos kvinnor i åldrarna 20--34 år. Det är alltså färre arbetslösa bland kvinnor som närmar sig pensionsåldern. Tanken på införande av ett lärlingssystem tycker jag låter bra. Som jag sade tidigare tror jag att det är ett sätt att hjälpa kvinnor att välja otraditionella yrken. Det är lättare att välja ett yrke där man får arbeta praktiskt än att lära sig det i skolan med hjälp av några veckors praktik. Det sägs att ca 90 % av dem som arbetar på det administrativa området är kvinnor. De är alltså i offentlig tjänst. Det är väl snart bara kvinnor i kammaren, och vi känner till detta. Jag själv arbetar i offentlig tjänst och vet precis hur det är. Den avdelning som jag arbetar på har fått en nästan halverad styrka, från 25 till 14 personer, och vi har knappt märkt det själva. Däremot märker vi det när vi arbetar. Det är inte bara arbetsmarknadsverket som skall agera i detta sammanhang, utan jag menar att också massmedia har en roll att spela. Det är viktigt att man, som någon sade här tidigare, talar om vad som händer i kommuner och landsting. Det ger emellertid inga rubriker, och därför är det inte intressant. Men kanske kan vi härifrån hjälpa till att skapa dessa rubriker.

Herr talman! Jag kan försäkra Börje Hörnlund om att jag inte har läst interpellationssvaret som den där hornprydda varelsen -- Fan heter han visst -- har läst Bibeln. Vad jag kan se är att det är en mängd kanske hornprydda herrar som sitter i regeringen och som på alla områden driver en politik som är kvinnofientlig. Detta är ett område där man bedriver en diskriminerande politik. Det är inte alls så, Börje Hörnlund, att jag inte är upprörd över att arbetslösheten ökar över huvud taget. Varje arbetslös människa innebär ett nederlag för den ekonomiska politik som den ansvariga regeringen bedriver, oavsett vilken färg den har. Det är en mänsklig tragedi för dem som är arbetslös. Men jag kan konstatera att man ser olika på den arbetsmarknad där männen dominerar och på den där kvinnorna dominerar. Jag kan konstatera att det faktum att de besparingar som kommuner och landsting nu kommer att vara tvungna att göra -- mellan 10 och 15 miljarder kronor -- kommer att få mycket stora konsekvenser för den kvinnligt dominerade arbetsmarknaden, tydligen inte hos arbetsmarknadsministern ger upphov till lika mycket oro som arbetslösheten inom de andra områdena. Jag menar att de naturligtvis speglar en värdering. Jag frågade förut: Kan arbetsmarknadsministern ha fantasi nog att föreställa sig hur många varsel som dessa besparingsåtgärder kommer att föra med sig på den arbetsmarknad som domineras av kvinnor? Och vad kommer det att få för konsekvenser för samhällsekonomin i stort? Vi vet ju att detta inte är en tärande utan en närande sektor och att den dessutom på ett mycket intimt sätt är förbunden med de andra arbetsmarknadssektorerna -- det hör ihop. Det finns enligt min uppfattning anledning att befara att det är kvinnorna som skall ta stötarna som blir följden av det budgetunderskott som arbetsmarknadsministern talar om. Visst får vi lov att bära bördorna allihop. Vi får väl allihop lov att vara med och ta ansvar för den klippekonomi som utvecklades på 80-talet. Tyvärr! Men fördela då bördorna litet mer rättvisst och se till att de som tog hem stora vinster på den tid när det begav sig också nu är med och betalar för fiolerna! Den utvecklingen kan jag inte se i den ekonomiska politik som regeringen förespråkar. Den s.k. privatiseringen av vården och omsorgen ger jag inte mycket för. Det handlar om en privatisering av allas våra skattepengar, Börje Hörnlund. Den som vill driva en rent privat verksamhet kan göra det. Men kom inte och privatisera mina skattepengar och dessutom påstå att det ger mer vård och omsorg! Jag skulle vilja fråga: Anser arbetsmarknadsministern att vården och omsorgen också i fortsättningen skall finnas på arbetsmarknaden, eller skall vi stoppa tillbaka dessa verksamheter, osynliggjorda och obetalda, innanför hemmets fyra väggar?

Herr talman! Vi svenska kvinnor har, har det sagts i den här debatten, ytligt betraktat hävdat oss relativt väl ute på arbetsmarknaden. Men många av oss har en lång och ofta mångsidig erfarenhet av arbetslivet, och vi är faktiskt fast beslutna att kämpa för vår rätt till egen inkomst. Detta stod klart för mig redan för många år sedan, när jag i Borås träffade kvinnor som kämpade med tre olika deltidsjobb, som pusslade ihop det. De ville inte vara vare sig ekonomiskt beroende eller arbetslösa. Kvinnors flexibilitet och kämpavilja kommer säkerligen att behövas framöver när många av den nya regeringens åtgärder kan leda till allvarliga hot mot den traditionellt kvinnliga delen av arbetsmarknaden. Innan man får ett riktigt fotfäste på arbetsmarknaden gäller det i alla fall att få in några tår i dörrspringan. Många av oss politiskt och fackligt aktiva kvinnor är allvarligt bekymrade över vad de kommande månaderna kan innebära i form av kraftigt ökande kvinnoarbetslöshet och vart detta kan leda. Vi som är folkvalda skall inte nöja oss med att betrakta resultaten. Våra väljare kräver att vi tränger bakom siffrorna. Sanningen är att både sysselsättningen, arbetslösheten och möjligheterna för kvinnor att få del av hela registret inom arbetsmarknadspolitiken varierar mycket mellan olika landsdelar men även mellan olika orter i ett och samma län. Kvinnornas situation på arbetsmarknaden är inte så bra som genomsnittssiffrorna för hela riket leder oss att tro. Jag ser dessutom ett par allvarliga varningstecken. Kvinnornas arbetskraftstal minskade mellan oktober 1990 och oktober 1991 snabbare än männens, och antalet latent arbetssökande ökade under samma period med 26 000. Att nästan 20 000 av de arbetslösa kvinnorna är långtidsarbetslösa ställer krav på ytterligare utveckling av de arbetsmarknadspolitiska medlen. Frågan är om arbetsmarknadsministern är beredd att lägga detta perspektiv på den kommande budgeten. Jag ser att finansministern har kommit till kammaren, och även om hon inte har hört hela debatten hoppas jag att hon läser protokollet.

Herr talman! Jag vill avsluta med att mycket bestämt säga att män och kvinnor skall ha lika rätt och lika möjligheter på svensk arbetsmarknad. Jag vill också säga att var och en som inte har tillfälle att försörja sig med eget arbete och att gå till ett jobb är att beklaga. Utan mycket smärtsamma besparingar, som håller nere budgetunderskottet, kommer det att uppstå en katastrof på svensk arbetsmarknad, sett ur svenska förhållanden. Vi är inte vana med de höga arbetslöshetstal som finns i en del andra länder, och vi skall inte heller vänja oss med de höga arbetslöshetstalen. Det finns en del att säga, men eftersom jag själv, när jag har suttit i denna kammare, har tyckt att det har varit illa när statsråd har använt sitt sista inlägg till att skälla så säger jag inte mer.

Herr talman! Jag tackar, som traditionen bjuder, finansministern för svaret. För min del är det ingen tradition -- det här var det första interpellationssvar jag fått. Det beror inte bara på premiärnerver -- riksdagsarbetet erbjuder ju många former för debatter och möjligheter till frågor och svar. I den här frågan har jag inte känt någon tvekan att interpellera. Här finns ett problem, där rikspolitiker, oavsett partifärg, har ett moraliskt och ekonomiskt ansvar för sina kommunalpolitiska fränder. Jag har fått ett utförligt svar, som kanske kunde sammanfattas på det sätt som en norsk minister sammanfattade sitt svar när han av en interpellant fick frågan vad ministern skulle göra åt problemet; han svarade: Platt icke noe als. Det var ju ett rakt och i någon mening bra besked, även om det var litet hårt. Jag har frågat finansministern om hon är villig att föreslå förändringar i avräkningsskatten som förbättrar utfallet för kommunsektorn resp. de värst drabbade kommunerna. Vid en första läsning av svaret tolkar jag det som ett nej på bägge frågorna. Det är som sagt ett rakt svar, och då kan jag använda resten av min tid till att försöka övertyga finansministern, inte för att nå enighet i dag, men efter det här meningsutbytet finns det ju tid -- även om tabellverk och sådant skall stängas -- för inre överläggningar i regeringen och inom de olika regeringspartierna. Det är möjligt att man kan göra en öppnare tolkning av svaret. Det går också att tolka det så att finansministern erkänner att avräkningsskatten slår snett mellan olika kommuner. Det erkännandet grundas då på beräkningar från kommunalekonomiska kommittén. Finansministern säger då att hon är villig att bereda kommitténs förslag, så att de framstår som rimliga och rättvisa. Hon säger vidare att kommittén har till uppgift att bedöma om avräkningsskatten borde ersättas med någon annan metod. Det gör det kanske möjligt att ännu någon tid försöka tala med regeringen i frågorna som gäller kommun och landstingsekonomi. Problemet är stort -- det skiljer uppemot 25 säger regeringen att man avser att dra in ytterligare 5--10 miljarder från kommunerna under 1993. Men resultatet av det blir orimligt. Betänk att primärkommunerna sammantaget förlorar runt 7 miljarder på avräkningsskatten under 1993! Sedan skall man ta 3--5 miljarder från landstingen under 1993. Indragningen från kommunsektorn är då uppe i 15--20 miljarder under 1993. Det är för hårt. Konsekvenserna av det har man redogjort för i bil. 14 och bil. 20 till långtidsutredningen från de bägge kommunförbunden. Det skulle kräva dramatiska neddragningar av verksamheterna. Hur detta skulle slå på sysselsättningen, speciellt för kvinnorna, framgick kanske av den interpellationsdebatt som fördes nyss här i kammaren -- det finns en koppling mellan dessa båda debatter. I och för sig händer detta 1993, men kommunerna måste ju planera för det reda nu. Det är den hotbilden som gör att kommunerna gör snabba och dramatiska nedskärningar av sin verksamhet redan 1992. Det känner ju statsrådet till genom de båda kommunförbundens uppvaktningar och uppvaktningar från de tre storstadsregionerna. De små kommunerna -- 75 stycken -- har inkommit med skrivelse. Det finns alltså en rad information om detta som finansdepartementet har tillgång till. Jag har själv en smula landstingspolitisk erfarenhet, nämligen från landstinget i Bohuslän, där folkpartiet liberalernas gruppföreträdare i Landstingsförbundet är landstingsstyrelsens ordförande. Jag vet att det även i statsrådets eget parti finns tydliga signaler om att kommunsektorn inte klarar av mer åtstramningar. I mitt liberal-moderat styrda hemlän har landstinget redan tvingats stänga ett litet länssjukhus. Man skall minska sin verksamhet med 8 % på tre år. I min hemstad, som numera också är liberal-moderat styrd, tvingas man gå så hårt fram att det finns mängder av liberala löften som aldrig kommer att bli verklighet. Den åldriga Saga Richardsson -- det är ett fall som företrädare för folkpartiet har tagit upp -- tvingas stanna i Uddevalla, för varken det liberala Uddevalla eller det liberala Stockholm kommer att ha resurser att låta gamla leva nära sina anhöriga. Detta får alltså praktiska konsekvenser i den handfasta verkligheten för individer. Jag vet att det är kallt i ekonomin. Jag vet att Sveriges industri har problem med produktivitet och sjunkande lönsamhet. Jag anser också, som finansministern, att det är nödvändigt att få fart på investeringarna, öka tillväxten, skapa bättre lönsamhet, alltså åstadkomma ett land i bättre balans. Men det gynnas ju inte av att kommunerna friställer folk, ökar sin upplåning och säljer av resterande kapital! Kommunsektorn behöver inte mer av yttre press för att öka sin förändringsvilja eller höja produktiviteten. Det finns redan nog med ''inre'' press för att åstadkomma det. Vi får inte fler jobb i Bohuslän, Uddevalla eller någon annanstans av att vi fryser ned de kommunala verksamheterna. Vad regeringen nu gör om man vidhåller den här pressen är att man möter kylan i samhällsekonomin med att öppna fönstret och kyla ned andra sektorer i samhällsekonomin. Nu kyler man kommun och byggsektorn. Det riskerar att leda till en fimbulvinter när det gäller sysselsättning och tillväxt. Kommunsektorn konkurrerar ju inte med industrin om några lediga resurser i det här konjunkturläget. Det finns ingen efterfrågan på jobb eller produkter som hämmas av kommunsektorn -- tvärtom! Det är därför det är nödvändigt att företa förändringar av avräkningsskatten eller motsvarande på andra områden, t.ex. via den kommunalekonomiska kommittén. Vad jag hoppas på och efterlyser är att finansministern då skall kunna inta en hållning av rimlighet och rättvisa.